Herr talman! Justitieministern säger att man inte kan ingripa mot all brottslighet. Då uppstår frågan: Vad skall man prioritera? Det är detta den aktuella debatten handlar om. Länsåklagare Brynolf Wendt påpekade i en tidningsartikel att det bara är de små i samhället som drabbas. Brott begångna av människor i privilegierad ställning struntar rättsväsendet i. Det finns exempel på ett mål som gick upp i hovrätten. En människa hade hällt ketchup i brevinkastet till en granne. I stället för att man nöjer sig med att döma ut enkelt skadestånd skall resurserna blockeras av ett sådant mål. Man måste prioritera något. Talet om att ingen generell prioritering skall förekomma tyder på att regeringen inte är beredd att ge den ekonomiska brottsligheten förtur hos polis och åklagare. Men det är ju ändå detta saken handlar om. Det är tydligt att vi av justitieministerns uttalande i dag inte bör dra slutsatsen att regeringen nu har kommit till större klarhet på denna punkt än i den förra debatten.

Herr talman! Arne Nygren har pekat på hur mycket olika ledamöter och justitieministern har ordat om den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Jag skall inte sälla mig till raden av talare i den debatten, utan jag skall gå över till att behandla de andra reservationer som finns i justitieutskottets betänkande. Beträffande antalet polisaspiranter har regeringen föreslagit och utskottsmajoriteten beslutat att detta bör vara 800. Det innebär en mycket hög utbildningsambition. Men moderaterna har i en motion framhållit att fler än så bör utbildas, och att det därför behövs ytterligare en polisskola. Som motiv för kravet på en ökad utbildning av poliser har moderaterna hänvisat till lagstiftningen om rätt för småbarnsföräldrar till sex timmars arbetsdag samt till det ökade antalet kvinnliga poliser och mot den bakgrunden framhållit att det kommer att behövas fler poliser. Folkpartiet hyser förhoppningen att också män skall utnyttja rätten till förkortad arbetstid. Denna förhoppning gäller naturligtvis också de manliga poliserna. Genom att sätta den förkortade arbetstiden i samband med ökningen av antalet kvinnliga poliser har moderaterna på ett olyckligt sätt pekat ut de kvinnliga poliserna, som sannerligen har tillräckligt med fördomar att bekämpa och kämpa mot inom sin egen yrkeskår. Jag förstår inte varför moderaterna vill lägga sten på de kvinnliga polisernas börda. Vi bör också beakta att även fackligt arbete och rätten till tjänstledighet för studier ställer krav på ökad utbildning av aspiranter. I det avseendet kan man emellertid snarare tala om en könssegregering av motsatt slag mot den som enligt moderaternas mening föreligger. Utskottet har emellertid inte avslagit moderaternas motion med någon av de motiveringar som jag här berört. Man har i stället hänvisat till polisutredningen som nu är på remiss. I denna föreslås en ändrad uppläggning av polisutbildningen och en samordning med den allmänna högskolan. Vi får avvakta polisutredningens remissvar, innan några diskussioner om ytterligare en polisskola kan föras. I polisutredningen, som nyligen lagt fram sitt betänkande, hade också moderaterna en representant. Några tankegångar om ytterligare en polisskola fördes inte fram av denna representant, vilket är något märkligt med tanke på hur nära i tiden utredning och partimotion ligger. Moderaterna har också i en motion vänt sig mot det föreslagna antalet polismanstjänster. Regeringen har föreslagit 130 tjänster, varav 62 avses för övervakningsverksamhet, 63 för kriminalavdelningarna, 3 för polisstyrelsernas kanslier och 2 för polischefskarriären. Moderaterna har yrkat på totalt 300 polismanstjänster.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
Herr talman! Låt mig först yrka bifall också till reservationen 5, vilket jag förbisåg i mitt tidigare inlägg. När det gäller våra reservationer beträffande polisskolan och antalet polistjänster vill jag först i fråga om antalet polistjänster säga att rikspolisstyrelsen, som väl ändå måste vara den centrala myndighet som har den bästa överblicken över vilket behov som finns, har föreslagit fler tjänster än vad vi moderater föreslår. Jag erinrar också om hur många ytterligare tjänster som de lokala polisstyrelserna och länsstyrelserna har föreslagit. Jag tror att det finns en viss risk för att vi som verkar i det här huset och i departementen blir alltför centraliseringsivriga och att vi inte lyssnar tillräckligt på dem som har den direkta erfarenheten från fältet och som dagligen ser vilka behov som finns. Det förvånar mig egentligen att inte både Bonnie Bernström och Arne Nygren accepterar vårt förslag om 300 nya polismanstjänster. Det skulle nämligen ge möjligheter till ökade insatser i olika avseenden — mot narkotikan, mot rån och mot våldsbrottslighet och på litet sikt också till att ta större tag beträffande den ekonomiska brottsligheten, även om det arbetet i dagsläget kan tillgodoses med de medel som rikspolisstyrelsen i ett inledningsskede förfogar över. När det gäller utbildningen är det faktiskt genom temporära extraordinära insatser man kunnat komma upp till en utbildningskapacitet av 800 polisaspiranter om året, men jag tror inte att det går i längden. Eftersom organiserandet av en ny polisskola tar avsevärd tid, finns det anledning för riksdagen att redan nu ge detta till känna. Om jag uppfattade Bonnie Bernströms argumentation beträffande kvinnliga poliser rätt, menade hon att vi på moderat håll skulle ta avstånd från sådana. Det förstår jag i så fall inte. Det finns inte heller något i reservationerna som tyder på detta. Jag skall gärna säga att jag tycker att det är bra att vi har kvinnliga poliser och att deras antal ökar. Slutligen, herr talman, vill jag medan jag ändå har ordet gå tillbaka till vad jag började med i denna debatt och säga till Arne Nygren, som ville göra gällande att jag på något sätt skulle ha förringat behovet av åtgärder beträffande den ekonomiska och organiserade brottsligheten, att jag i mitt inlägg framhöll att det finns fyra områden där man verkligen skulle kräva större insatser. Det gällde våldet, narkotikan, ungdomsbrottsligheten och den ekonomiska och organiserade brottsligheten.

Herr talman! Jag skall beträffande antalet polismanstjänster för att bekämpa den ekonomiska och organiserade brottsligheten bara säga, att rikspolisstyrelsen på den punkten har fått vad den har begärt. Men i vad sedan gäller frågan om en ytterligare polisskola vill jag peka på att polisutredningen nyligen lagt fram sitt betänkande. I den utredningen har moderaterna haft en representant, och denne har där inte fört fram tankegångarna om att ytterligare en polisskola bör inrättas. Håkan Winberg kan väl hålla med om att det medan polisutredningens betänkande nu är ute på remiss är för tidigt att uttala sig om huruvida det behövs ytterligare en polisskola.
Herr talman! Låt mig bara stryka under att rikspolisstyrelsen endast säger sig i ett inledningsskede vara nöjd med de nu föreslagna tjänsterna. Behovet av tjänster är större på litet längre sikt, och det tror jag att vi kan vara ense om. Att polisutredningen inte tagit upp frågan om en ytterligare polisskola hindrar väl inte, Bonnie Bernström, att vi i sak diskuterar om det föreligger ett behov eller inte av en sådan. Jag tycker att vi i vår reservation och under diskussionen i kammaren har visat, att det finns anledning för riksdagen att ge en åsikt till känna för att på det sättet få i gång ett startarbete tidigare än om man först skall avvakta remissbehandlingen av polisutredningen.
Herr talman! Det är väl omöjligt att uttala sig om behovet av ytterligare en polisskola innan vi har kunnat bedöma remissyttrandena över polisutredningens betänkande. Jag tycker att Håkan Winberg är litet onödigt envis i denna fråga.
Herr talman! Vi vet ju att utbildningskapaciteten inte är tillräcklig i dag och att det måste göras extraordinära insatser för att klara utbildningsverksamheten en tid framåt. Men dessa kan inte fortgå mer än ett eller annat år.

Herr talman! I det besvärliga ekonomiska läge med stora budgetunderskott, som vi haft de senaste två åren och som kommer att förvärras ytterligare under nästkommande budgetår genom det budgetförslag som regeringen framlagt för jordbruksdepartementets verksamhet, har vi socialdemokrater i jordbruksutskottet även i år gjort en ingående granskning av jordbruksdepartementets huvudtitel. Detta granskningsarbete har resulterat i förslag som, om riksdagen antog dem, skulle innebära att vi skulle minska budgetunderskottet med en kvarts miljard kronor. Jag är medveten om att det i en situation med ett bättre ekonomiskt läge skulle ha funnits skäl att tillgodose mer av myndigheternas anslagsäskanden än vad vi nu ansett oss ha möjlighet att göra. Även om departementschefen i den rådande ekonomiska situationen icke visat den enligt vår mening nödvändiga återhållsamheten med budgetmedel, finns det ändå områden där departementschefen varit mycket återhållsam, för att inte säga snål, och där vi funnit det angeläget att ställa ytterligare medel till förfogande. I det betänkande vi nu behandlar gäller det framför allt rådgivningsverksamheten till lantbruket och frågor som rör miljön. Eftersom vi socialdemokrater i utskottet till betänkandet nr 20 fogat ett antal reservationer, skall jag närmare motivera en del av dessa. Reservationen 1 vid punkten 3 i betänkandet behandlar anslaget till lantbruksnämnderna och deras verksamhet. Lantbruksstyrelsen har i sitt anslagsäskande hemställt om ytterligare 4 milj.kr. till en utökad rådgivningsverksamhet när det gäller stödet till lantbruksföretag, framför allt i glesbygd. I motionen 2135 har vi socialdemokrater i likhet med lantbruksstyrelsen föreslagit att anslaget bör ökas med 4 milj.kr. Vi följer på så sätt upp riksdagens tidigare beslut om glesbygdsstödet till lantbruksföretag. Genom ökad rådgivning rörande glesbygdsstödet får stödet avsedd effekt, nämligen att stärka lantbruksföretagen. Men vi föreslår också i motionen, vilket framgår av vår reservation nr 1, att de ökade medel som skall utgå till rådgivningen och den ökning av tjänster som detta innebär inte skall belasta statsbudgeten ytterligare, utan de medel som avses för nästa budgetår skall kunna avsättas i de kommande prisöverläggningarna med jordbruket. Trots att vi ökar anslaget till rådgivningen kan, genom vårt förslag till kostnadstäckning, budgetanslaget minskas med 1 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 vid betänkandet. Under punkten 4 i betänkandet behandlas bl.a. kursverksamheten för jordbrukets rationalisering. I reservationen 2 föreslår vi socialdemokrater i utskottet, i likhet med vad vi gjorde föregående år, att den kursverksamhet som berör jordbrukets rationalisering inte skall bekostas av budgetmedel, utan även dessa medel skall kunna tas ut vid prisöverläggningar med jordbruket. Det råder inga som helst delade meningar om hur viktig kursverksamheten för jordbrukets rationalisering är. Förbättrade kunskaper leder i de allra flesta fall till högre effektivitet och bättre resursutnyttjande, och i detta fall är jordbruket självfallet inget undantag. Kursoch rådgivningsverksamheten har varit mycket värdefull för utvecklingen av jordbruket här i landet. Men då denna verksamhet också lett till avsevärda resultatförbättringar kan det knappast anses orimligt att kostnaderna för denna verksamhet bärs upp av lantbrukskollektivet gemensamt. Utslaget per enhet rör det sig om mycket blygsamma belopp, men vad gäller budgetmedel rör det sig om inbesparingar på 4,4 milj.kr. Därför yrkar jag, herr talman, också bifall till reservationen 2. Beträffande anslaget till permanent skördeskadeskydd, som behandlas under punkten 15 i betänkandet, har vi i vår motion 2135 föreslagit att anslaget till skördeskadefonden ej skall utgå för nästa budgetår. Skördeskadefonden har f. n. en behållning på ca 300 milj.kr. Årligen har staten bidragit med 30 milj.kr. och lantbruksnäringen med 15 milj.kr. Då handläggningen nu är klar för 1978 års skördeskador visar det sig att ersättning kommer att utgå med 23,6 milj.kr. Eftersom dessa ersättningar inte motsvarar ens räntan som tillföres fonden kommer fonden att öka med över 45 milj.kr. Formerna för skördeskadorna är f.n. föremål för utredning, och förslag om nytt skördeskadeskydd kommer att läggas fram före årets slut. Därför finns det som vi ser det ingen anledning att ytterligare förstärka skördeskadefonden. Och eftersom vi i vår motion föreslagit att både statens bidrag och bidraget från lantbruksnäringen skall utgå, så kommer lantbruket därigenom att få en inkomstförstärkning med 15 milj.kr. Vårt förslag i motionen 2135 följer vi upp i reservationen 6, som jag yrkar bifall till. Reservationen 7 har vi socialdemokrater fogat till betänkandet i anledning av förslag om medel för administration av permanent skördeskadeskydd, vilket redovisas under punkten 16 i betänkandet. Från anslaget anvisas medel för att bekosta statistiska centralbyråns genomförda objektiva skördeskadeuppskattningar och olika statistiska undersökningar inom lantbrukets område. I de socialdemokratiska motionerna 2105 och 2135 har föreslagits att anslaget kan minskas med 480000 kr. Eftersom det f.n. pågår flera utredningar som undersöker SCB:s lantbruksstatistik är det i avvaktan på resultatet av utredningarna motiverat att SCB:s utvecklingsarbete på detta område begränsas. Vi vet ju inte vilken nytta vi kan ha av SCB:s undersökningar på skördeområdet. Därför ber jag också att få yrka bifall till reservationen 7. I reservationen 8 återkommer vi socialdemokrater med förslag från föregående års budgetbehandling i vad gäller bidrag till statens utsädeskontroll. Enligt budgetpropositionen skall verksamheten vid utsädeskontrollen fortsättningsvis täckas med avgifter och bidrag. Avgifterna skall i princip täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. Undantag från denna princip görs av utskottsmajoriteten, som följer regeringsförslaget om att de ökade kostnader som är förknippade med kontroll utförd vid frökontrollanstalten i Umeå skall täckas av budgetmedel. Vi socialdemokrater i utskottet anser inte heller att de ökade kostnaderna skall bäras enbart av dem som utnyttjar frökontrollanstalten i Umeå. Men för att en utjämning skall kunna ske är det inte nödvändigt att budgetmedel tas i anspråk, utan det kan ske genom att en något högre kostnad tas ut för kontroll som utförs vid andra frökontrollanstalter. Då sker det en utjämning, och vi får ett likartat avgiftssystem över hela landet utan att utnyttja en överansträngd budget ytterligare. Därför yrkar jag bifall till reservationen 8. Så vill jag göra några kommentarer till reservationerna 3, 4 och 5. I centerreservationen 3 föreslås för täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti en uppräkning av anslaget med 87 milj.kr. Det kan i många avseenden anses värdefullt att lantbruket får kreditgarantier för investeringar och rationaliseringar. Men som jag sade inledningsvis är budgeten mycket överansträngd, och lantbruket kan väl ändå anses vara väl tillgodosett jämfört med många andra områden. Därför har vi socialdemokrater i vår bedömning icke ansett oss kunna tillstyrka förslaget, utan vi föreslår avslag på den reservationen. I reservationerna 4 och 5 från centern och moderaterna behandlas befrämjande av husdjursaveln och statens hingstdepå. Man föreslår i reservationen 4 att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning angående det statliga stödet till hästaveln. Eftersom departementschefen i propositio" nen föreslår att en arbetsgrupp eller utredning skall tillsättas föreslår vi att — som praxis är i många andra sammanhang —- det bör ankomma på departementschefen att själv avgöra vilken utredning eller arbetsgrupp som behöver utses och vilken sammansättning den skall ha. Vi följer här, som sagt, praxis, och det finns ingen anledning att ha någon annan uppfattning bara för att det rör husdjursaveln och statens hingstdepå. Därför yrkar jag avslag på reservationen 4. Vad beträffar anslaget till statens hingstdepå i reservationen 5 föreslår vi att det också bör ankomma på regeringen att bedöma anslagets storlek i avvaktan på de pågående utredningarna. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 1, 2,6, 7 och 8 och i övrigt bifall till utskottets hemställan t.o.m. punkten 33.

Herr talman!

Utskottets majoritet har avstyrkt det sistnämnda yrkandet och följer i stället regeringens förslag, som reellt sett betyder nedtrappning av verksamheten på Flyinge hingstdepå och stuteri. Ej heller har majoriteten ansett sig kunna gå med på att en parlamentariskt sammansatt utredning tillsättes. Man nöjer sig här med att hänvisa till att jordbruksministern i budgetpropositionen har sagt att han har för avsikt att föreslå regeringen att tillsätta en utredning. Beträffande dennas sammansättning vill man inte göra något uttalande. Motionsyrkandena följs nu upp i reservationerna 4 och 5 i jordbruksutskottets betänkande nr 20, till vilka jag, herr talman, vill yrka bifall. I princip är vi överens om att en utredning och en analys nu bör ske. Förhållandena och synsättet beträffande behovet av hästhållning är i dag helt annorlunda än när 1963 års hästutredning påbörjade sitt arbete. Då hade vi som bekant en oavbruten nedgång i antalet hästar, och efterfrågan var i starkt avtagande. Ridsporten hade då en ringa omfattning osv., vilket medförde att vi år 1970 endast hade ca 80 000 hästar i Sverige. I dag är förhållandet som bekant ett helt annat. Antalet hästar har ökat till ungefär 110 000, således en ökning på 1970-talet med ca 30 000 hästar. Vi har i dag ett helt förändrat läge. Vi har efterfrågan på både kallblodiga och varmblodiga hästar. Ridsporten är betydande, och den ökar för varje år. Samhället bör se positivt framför allt på denna sport och på olika sätt stödja den, inte minst ekonomiskt. Den har som bekant en enastående förmåga att engagera våra ungdomar, lösa deras fritidsproblem och hindra icke önskvärda aktiviteter. Intresset för galoppoch travsport ökar och tillför statskassan betydande belopp.

Allt flera skogsägare erkänner hästens förträfflighet i skogen. Den är ju skonsam mot både skogsbeståndet och det avverkade virket. Hästens uppgift i skogen är inte heller att förglömma i den nu så aktuella energidebatten. Dessa faktiska förhållanden och de stora förändringarna i förhållande till 1950 och 1960-talen motiverar en ingående belysning av hästens betydelse i vårt samhälle i dag. Vi hälsar därför jordbruksministerns förslag om tillsättandet av en hästutredning med tillfredsställelse, men den bör vara parlamentarisk och ha en allsidig sammansättning. Däremot är budgetpropositionen en missräkning för oss i fråga om de avsnitt där jordbruksministern inte har kunnat tillmötesgå lantbruksstyrelsens begäran att höja anslaget till Flyinge stuteri och hingstdepå från nuvarande 200 000 kr. till 350 000 kr. För att verksamheten skall kunna bedrivas i samma omfattning som nu torde det vara behövligt att för nästa budgetår höja anslaget med 150 000 kr. Kan inte ett högre belopp beviljas måste verksamheten troligen nedbantas. Det är synnerligen olyckligt om så måste ske. Dessutom är det fel tidpunkt. Motionärerna menar att det är angeläget att statens hingstdepå och stuteri inte tillåts att minska, innan hästfrågorna i stort har blivit belysta. Således bör det inte ske någon ändring förrän den aviserade utredningen har sagt sitt ord. Med tanke på hästens betydelse i samhället, inte minst för våra ungdomar, och de betydande inkomsterna till statskassan, som jag här lämnat uppgift om, bör det ligga i landets intresse att antalet hästar är av en viss storleksordning och att hästarna också är av god kvalitet. När det gäller kvaliteten är avelsarbetet den första förutsättningen. På detta område har vi kommit ganska långt. Vi har i Sverige mycket gott hästmaterial. Därom vittnar inte minst det goda anseende som svenska hästar har i utlandet och de goda prestationer som dessa har gjort i olika tävlingssammanhang. Grundläggande för detta avelsarbete är givetvis de många enskilda uppfödarnas intresse och arbete, men också platser som Flyinge, Strömsholm och Vången har betytt och betyder ganska mycket för vårt ordnade avelsarbete. Dessa tre platser är internationellt kända och erkända. Att just nu trappa ned verksamheten på Flyinge är illavarslande och oklokt. Flyinge bör i stället bli en fast punkt för varmblodsaveln, som bör kunna utvecklas ytterligare och få ännu större uppgifter. Statens ekonomiska engagemang i hästaveln är synnerligen blygsamt i jämförelse med andra länders satsning på detta område. Man måste också föra in i diskussionen de belopp som tillförs statsverket av hästförsäljningsmedel till följd av att den s.k. statens lånefond, som för hästavelns befrämjande beslutades av 1916 års riksdag, upphörde år 1959. De belopp som vi fick genom export av hästar under första världskriget liksom vissa inkomster av trav och galopp uppgick när fonden avvecklades 1959 i kontanter och utestående lånebelopp till sammantaget nära 7 milj.kr. Man kan ju säga att vad vi här diskuterar är hästavelns egna pengar, inte statens. Det var hästägare som vid försäljning av hästar fick avstå en viss del — under första världskriget 3 resp. 5 26 av försäljningssumman. Sammanfattningsvis vill jag slå fast att hästhållningen och avelsarbetet är en god affär för staten och samhället. Det tillfredsställer mångas, särskilt ungdomens, intresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Årets budget i jordbrukssammanhang är väldigt mager. När man tar del av den får man intrycket att statsrådet vill väldigt väl på de olika punkterna, men när det skall uttryckas i exakta tal och siffror blir resultatet magert. Det gäller på det avsnitt som vi nu diskuterar speciellt lantbruksnämndernas verksamhet. Jag vill därvidlag i första hand instämma i vad Gunnar Johansson sagt vad gäller husdjursaveln. Men det som kanske ger alldeles speciell anledning till vår förvåning är att man inte kan tillgodose kreditramarna för kreditgaranti inom jordbruket. Det är inte alls på det sättet — som Håkan Strömberg antydde här — att det skulle ha någonting att göra med hårt ansträngd budget. De 87 miljoner som lantbruksstyrelsen här har begärt som rimligt utrymme för statlig kreditgaranti inom jordbrukets område berör inte på något som helst sätt budgeten. Det är inte heller så att budgeten skulle kunna beröras därigenom att förlustrisker kan föreligga — alla vet ju att de riskerna är minimala i det här sammanhanget. Det är klart att den uppfattningen förekommer att dylika ramar påverkar nationalekonomin i dess helhet, men i ett läge där man på andra områden vill uppmuntra investeringsviljan och där man har sysselsättningssvårigheter ute i regionerna är det utomordentligt förvånansvärt att man inte kan ställa kreditramar till lantbrukets förfogande. Mot den här bakgrunden —-att det är en mager budget —-är det så mycket mer anmärkningsvärt att socialdemokraterna ändå gör ytterligare prutningar. Jag måste här tyvärr använda litet tid till att bemöta och kritisera den budgetteknik som socialdemokraterna återigen använt — och som de började tillämpa förra året, tror jag det var. Man talar om att man gör prutningar, men i själva verket överlåter man betalningsansvaret till någon annan. Man säger: Det borde någon annan kunna betala! I flera fall lägger man fram ett vårdslöst förslag, nämligen att riksdagen skulle besluta om betalningsansvar för någon annan - i de sammanhang där riksdagen inte har mandat att besluta. Detta gäller på alla de punkter där socialdemokraterna vill skära ned budgeten och säger att det hela i stället borde betalas av prisregleringsmedel. De pengar som de socialdemokratiska reservanterna och motionärerna talar om finns inte tillgängliga för riksdagen. Riksdagen har inget mandat att gå in och besluta om mindre eller större delar av införselavgiftsmedel. Det är redan ianspråktagna pengar, och det är belopp som man har enats om efter prisförhandlingar. Därefter har användningen av pengarna i dessa olika fonder klart fastställts, och summorna i fråga är alltså placerade och ianspråktagna. Jag är faktiskt litet förvånad över att sådant som detta kan få ingå i ett yrkande som tas upp i riksdagen. Socialdemokraterna föreslår alltså att riksdagen skall fatta beslut i enlighet med dessa yrkanden! För tids vinnande vill jag bara hänvisa till raden av förslag, där man plötsligt vill spara 100 miljoner här, 10 miljoner här och 4 miljoner där. Jag tror inte att den tekniken egentligen är hållbar. Därför måste jag starkt tillbakavisa resonemanget att det hela handlar om besparingar. Här talar man tt.ex. för fem nya tjänster i lantbruksstyrelsen, och på samma gång sparar man 1 miljon. Det där är ju en sorts trollerinummer som jag har väldigt svårt att förstå att man på allvar vill framföra här. Samma trollerinummer gör man när man till kurser och utbildning sparar 4,4 miljoner gott och väl i budgeten. Man säger — det gjorde också Håkan Strömberg från talarstolen —: Det här är egentligen någonting som jordbruket har nytta av. De som får denna utbildning har nytta av det — alltså bör de själva betala utbildningen. Ja, jag törs inte ens tänka på effekterna om jag skulle överföra detta resonemang på annan utbildningsverksamhet — på omskolning eller vidareutbildning eller vuxenutbildning. Då skulle vi här i riksdagen stå upp och säga att det där har människorna nytta av, så det får de själva betala. Det håller inte att föra ett sådant resonemang, och jag skulle inte heller själv vilja tänka mig att vi plötsligt i sådana sammanhang sade att kostnaderna för den där utbildningen borde bäras av någon annan. Det kunde vi spara i budgeten — det kanske borde betalas av KF eller LO. Det är ju en väldigt underlig parallell som man tvingas dra här. Alltså måste jag skarpt tillbakavisa resonemanget om besparingar i dessa sammanhang. Och jag skall, herr talman, nöja mig med att i det här avsnittet be att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När Einar Larsson talar om att de statliga kreditgarantierna icke bör tas upp i budgetmedlen är väl detta om något ett trollerinummer, för självfallet måste statens garantier tas upp via budgetmedel, och det betyder ett större budgetunderskott. Sedan säger vi inte i våra reservationer, Einar Larsson, att det här skall betalas av någon annan. Vi hänvisar direkt till inkomstkällorna och menar att det kan betalas av jordbruket kollektivt, för jordbruket har självfallet nytta av denna utbildning och rådgivning. Det går naturligtvis inte att göra en jämförelse med omskolningskurser för människor som blivit arbetslösa, utan här kan man påvisa direkta resultatförbättringar. Vi har också i den reservation som gäller skördeskadeskyddet föreslagit att de 5 miljoner som jordbruket bidrar med till skördeskadefonden icke skall tas ut, utan de skall stanna kvar i jordbruket. Med de förslag vi lagt fram — 5 milj.kr. till rådgivning angående glesbygdsstödet, 4,4 milj.kr. till kursverksamheten för jordbrukets rationalisering och 500 000 kr. till frökontrollanstalten i Umeå — skulle det ändå kunna bli 5 milj.kr. som kunde återgå till jordbruket. Jag är förvånad över att vi socialdemokrater är ensamma om det förslaget. Också Einar Larsson och hans partivänner i utskottet borde kunna acceptera att vi här tillför jordbruket direkt 5 milj.kr.
Herr talman! Vi har ju offrat rätt mycket tid förut på en debatt kring den här sortens budgetteknik, och jag vill bara tillägga att den budgetteknik som Håkan Strömberg här försöker försvara är ny i riksdagssammanhang. Den är helt enkelt omöjlig att försvara. Konsekvensen av resonemanget i Håkan Strömbergs senaste inlägg är: Hela jordbrukshuvudtiteln är till gagn för jordbruket — alltså borde jordbruket självt betala den. Det är en väldigt allvarlig konsekvens av resonemanget. Beträffande underskottet i kontrollkostnaderna för Umeå, så drar man också en helt felaktig slutsats. Det betyder att jordbrukare i övriga landet skulle svara för det glapp i kostnaderna som redovisades för Umeå. Det kunde de kanske göra.

Herr talman! Einar Larsson säger att detta är någonting nytt, men det är inte så, utan vi talar ofta om att det är näringen själv som skall betala sina kostnader. Det kan således inte vara någon nyhet för Einar Larsson, såvida det inte möjligen är så att det har blivit det under de senaste åren, sedan vi fått annan ledning i jordbruksdepartementet. Tidigare har man sagt där — och det har man också sagt inom många andra områden — att det är självklart att näringen själv skall svara för en del av kostnaderna. Det är alltså ingen idé att Einar Larsson försöker sig på konststycket att hävda det här, eftersom man på många andra områden kan bevisa att det i stället är näringarna själva som till största delen betalar sina egna kostnader.

Herr talman! Jag vill från början yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande 1978/79:20 på alla punkter utom vad gäller punkten 45, Miljövårdsforskning. Det är, tycker jag, värt att understryka att det är på denna enda punkt i jordbruksutskottets betänkande som utskottet anslagsmässigt gått ifrån regeringens förslag. Det har varit en ambition hos folkpartiets representanter att söka få stöd för regeringsförslagen i budgetpropositionen i så stor utsträckning som möjligt. Det är med viss tillfredsställelse som vi nu kan konstatera att vi därvidlag varit ganska framgångsrika. Om nu riksdagen bifaller utskottets förslag i alla de delar där förslagen sammanfaller med regeringens proposition har vi anledning uttrycka både tillfredsställelse och tacksamhet. Ambitionen att söka få regeringsförslagen i budgetpropositionen genomförda och antagna av riksdagen grundar sig inte på annat än att vi uppfattat regeringens budgetprövningar som riktiga. När man i regeringskansliet granskat de skilda myndigheternas anspråk inför budgetåret 1979/80 har man tvingats gå fram med rödpenna i större utsträckning än vanligt. Statens budget är ett viktigt instrument i samhällsekonomin. Samhällsekonomisk balans utgör en grundläggande förutsättning för en tryggad sysselsättning och en målmedveten reformpolitik. Trots den här antydda mycket hårda budgetmanglingen har vi ett mycket högt beräknat underskott i statens budgetförslag inför 1979/80. Detta förhållande har gjort det än mer angeläget att motsätta sig anslagshöjningar som föreslagits i motioner som väckts i anslutning till budgetpropositionen. Vissa anslagsminskningar som föreslagits hade gått ut över jordbruksnäringen på skilda sektorer. Detta har vi inte kunnat ansluta oss till. Under punkten 6, Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, har i en motion, 1978/79:994 från centerpartiet, krav på anslagshöjning framförts. Det gäller ramen för statlig kreditgaranti som lämnas för lån till yttre rationalisering inom jordbruket, lån till inre rationalisering, jordförvärvslån, driftslån och maskinlån. Regeringen har i budgeten föreslagit sammanlagt 513 milj.kr., vilket utskottet har tillstyrkt. Motionsyrkandet går ut på att höja nämnda ram med 87 milj.kr. till sammanlagt 600 milj.kr. Efterfrågan på sådana garantier har ökat kraftigt de senaste budgetåren. I förhållande till innevarande års budget innebär dock regeringens förslag en höjning av kreditramen med 65 milj.kr. i budgeten för 1979/80. Det är givetvis positivt att anspråken på här berörda kreditgarantier har ökat. Det förhållandet får väl ses som en följd av den nya syn på jordbrukspolitiken som kan hänföras till riksdagens beslut under senare delen av 1977. Jag tror att vi bland jordbrukarna anade en ny framtidstro under utredningsarbetets gång, under remisstiden och propositionsskrivandet och givetvis under tiden efter regeringsbeslutet. Att de uppdämda behoven var så pass stora och ivern att rationalisera skulle bli så intensiv har kanske överraskat. Under innevarande budgetår har på tilläggsbudget II medgivits en höjning av de här berörda krediterna med 60 milj.kr. Jag förväntar mig att regeringen följer utvecklingen på det här området med skärpt uppmärksamhet redan från början av budgetåret 1979/80. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag vid punkten 6 och avslag på reservationen 3. Vidare yrkar jag avslag på reservationerna 4 och 5. I reservationen 4 under punkten 8, Befrämjande av husdjursaveln m.m., föreslår utskottets centerpartioch moderatledamöter att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att aviserad utredning om bl.a. statligt stöd till hästaveln ges en allsidig sammansättning. I motionen 1978/79:650, som yrkandet grundar sig på, föreslås en parlamentarisk utredning. Motionen i fråga är undertecknad av såväl centersom moderatledamöter och någon socialdemokratisk ledamot. Utskottets majoritet anser det olämpligt att i förväg binda regeringen vid ett bestämt handlande härvidlag. Av den anledningen avstyrks motionen. I samma motion, 1978/79:650, yrkas att riksdagen i avvaktan på förut nämnd utredning beslutar att verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri inte får minskas under nuvarande nivå. Yrkandet följs upp i reservationen 5. Mot bakgrund av denna reservation vill jag framhålla att lantbruksstyrelsen givetvis har ett ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med statsmakternas beslut. Utskottets majoritet har med anledning härav inte heller skäl att förorda något sådant riksdagens beslut i fråga om berörd verksamhet som förordas i motionen 650 yrkande 2. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservationen 5.

Herr talman! Det skördeskadeskydd för det svenska jordbruket som vi nu har infördes 1961. Syftet med skördeskadeskyddet är att ge de enskilda jordbruksföretagen ett skäligt ekonomiskt skydd mot förluster på grund av skördeskador. Skyddet är obligatoriskt för alla jordbruksföretag med mer än 2 hektar brukad åker, och det är utformat som ett katastrofskydd med relativt hög självrisk. Skyddet bekostas gemensamt av staten och jordbrukarna. Skördeskadeersättningarna bestrids med medel ur skördeskadefonden, till vilken staten bidrar med 30 milj.kr. och jordbrukarna med ca 15 milj.kr. Förslaget för nästa budgetår innebär ett oförändrat anslag på 30 milj.kr. Socialdemokraterna återkommer även i år med sitt förslag att ytterligare budgetmedel inte skall anvisas till fonden. Skördeskadefonden uppgår enligt vad Håkan Strömberg sade till ca 300 milj.kr. och är därför enligt reservanternas uppfattning inte i behov av ytterligare förstärkning. F. n. torde skördeskadefonden uppgå till 270 milj.kr. Jag anser att det inte är förenligt med skördeskadeskyddets försäkringsmässiga karaktär att låta finansieringen variera på grund av budgetläge eller tillfälliga förändringar i skördeutfallet mellan olika år. Utskottet anser också att ensidigt beslut från statens sida att ta bort det statliga bidraget inte är acceptabelt mot bakgrund av gällande principer för fördelning av ansvaret för fondens uppbyggnad mellan staten och jordbruket. : En sådan åtgärd vore ett direkt brott mot den överenskommelse som träffades 1969, då staten utfäste sig att satsa 30 milj.kr. mot att jordbrukarna själva stod för 15 milj.kr. Man anknöt då till den fördelning som gällde för arbetslöshetskassan. För 1978 skall utbetalas 24 milj.kr. i skördeskadeersättningar. Motsvarande summa för 1977 var 74 milj.kr., varav 45 milj.kr. enbart till de två nordligaste länen. När så stora summor krävs enbart i två län vid en allvarlig skördeskada visar det att om vi skulle få en allvarlig skördeskada också i Sydoch Mellansverige skulle det komma att krävas mycket stora summor. Den behållning som nu finns i fonden, 270 milj.kr., är i så fall helt otillräcklig. Det sammanlagda skördevärdet är 7,4 miljarder kronor. Skördeskadefonden uppgår inte till mer än 3—4 96 av detta värde. Från försäkringsmässig synpunkt kan man således inte hävda att den är för stor. Skall den nivån hållas behöver fonden öka eftersom skördevärdet ökar. Utskottet hänvisar också till att skördeskadeskyddet är föremål för översyn av en utredning. Under punkten 16, Administration av permanent skördeskadeskydd m.m., föreslås att medel anvisas inte bara till skördeskadeskyddets administration utan också till övrig lantbruksstatistik. Socialdemokraterna yrkar i en reservation en minskning av detta anslag med 480 000 kr. som skall överföras till andra undersökningar. Ett utredningsarbete pågår som berör SCB:s lantbruksstatistik, och vi anser att detta bör vara klart så att det kan ge underlag för bedömning av den lantbruksstatistik som behövs. Att minska detta anslag bara för att man vill ha pengar till andra undersökningar anser jag att det inte finns någon saklig grund för. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan på dessa punkter.
Herr talman!

Om skördekatastrofer skulle drabba stora delar av vårt land skulle skördeskadefonden naturligtvis inte räcka — den är avsedd att täcka mera normala skador, som dock kan drabba enskilda brukare hårt. Vid större skador måste samhället givetvis ta sitt ansvar. Sådana är fonden inte avsedd för — i så fall skulle staten och jordbruksnäringen vara tvungna att satsa mycket stora belopp. Jag kan inte förstå att Ingemar Hallenius inte vill vara med om att ge jordbruket de 15 milj.kr. som vi föreslår i vår motion.
Herr talman! Ger vi inga anslag till skördeskadefonden innebär det att vi minskar tryggheten för jordbrukarna. När vi införde systemet med en skördeskadefond var meningen den att jordbruket inte vid varje allvarlig ' skördeskada skulle behöva gå till staten och få medel. Avsikten med fonden är alltså att den skall klara normala skördeskador. 1969 års utbetalningar uppgick till ungefär 140 milj.kr. Då var skördevärdet knappt 4 miljarder kronor. I dag är det 7,4 miljarder kronor. En skada av:- motsvarande storlek som år 1969 skulle därför, med denna höjning av skördevärdet, slå mycket hårt. Det visar att fonden ingalunda är så stor som Håkan Strömberg vill göra gällande — den uppgår bara till 3 ä 496 av skördevärdet. Anser Håkan Strömberg att detta från försäkringsmässig synpunkt är tillräckligt?

Herr talman! Sedan fonden infördes 1961 har det endast tre år utbetalats större belopp än som årligen har influtit till fonden. Fonden har därför fått ett ganska betydande belopp. Som jag sade betalas det ut 26,3 milj.kr. ur fonden för 1978 års skördeskador och inflyter av avgiftsmedel 45 milj.kr. Därtill kommer räntan på fondens medel. De belopp som skall betalas ut för 1978 års skördeskador uppgår inte ens till det belopp som räntan utgör. Fonden får därför också med utskottsmajoritetens förslag en betydande ökning. Det är i detta budgetläge som vi socialdemokrater anser att vi inte för nästkommande budgetår behöver tillföra fonden mera statliga medel.
Herr talman! När en fråga är under utredning och när man dessutom kan räkna med att utredningen relativt snart kommer med sitt betänkande brukar man inte vilja vidta några åtgärder utan avvakta utredningens resultat och även vad remissorganen har att säga, just för att få ett bättre underlag för bedömningen av den framtida utformningen. Också det tälar för att vi inte nu skall företa några ändringar av de principer som gäller.

Herr talman! Jordbrukets produktpriser fastställs som regel av riksdagen efter överläggningar mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och statens jordbruksnämnd. Vi har känt en väldig trygghet därför att riksdagen praktiskt taget aldrig har ändrat på de överenskommelser som där har träffats. Så har inte skett de senaste åren, och inte heller tidigare.

Vid ett senare tillfälle kommer vi att få behandla ett förslag att man skall anvisa 100 milj.kr. av dessa medel till annat ändamål. Detta är det mest förvånansvärda jag har varit med om i detta sammanhang.

För dem som är insatta i dessa frågor är det säkert känt att införselavgiftsmedlen är tagna i anspråk — inte till 100 96 utan ännu mera. I budgeten för 1978/79 saknas 37 milj.kr. för att man skall komma upp till vad som har överenskommits. Det torde inte råda någon som helst tveksamhet, utan detta är säkerligen alla de som har varit med om dessa överläggningar medvetna om. Trots detta ger man sig ändå till att föreslå att av dessa regleringsmedel skall betalas kostnader som vanligen betalas med budgetmedel. Jag tycker att detta är djupt oroande.

Aldrig tidigare har jag hört talas om att garantiramarna har betecknats såsom budgetmedel, som staten ställer till jordbrukets förfogande. I stället utgår dessa budgetmedel såsom lån till jordbrukarna och ger dem möjlighet till omfattande insatser, som sedan ger arbete åt människorna ute i bygderna. Jag har väldigt svårt att förstå att man skulle behöva pruta på dessa garantiramar. Det må vara en sak om man anser att till garantiramarna inte skall utgå mer medel än som anvisats. Men att man betecknar dessa medel såsom budgetmedel måste jag reagera mycket starkt mot.
Herr talman! Om det nu vore så som Filip Johansson påstod i talarstolen, nämligen att jag har sagt att dessa medel skall tas av de pengar som jordbruket har förhandlat sig till, skulle också jag tycka att det vore underligt. Men jag trodde att Filip Johansson hade läst vår motion, dvs. förstått att dessa medel får tas ut vid kommande förhandlingar. Då får vi självfallet komma överens om hur mycket vi är beredda att betala ut direkt till jordbruket via priserna men också vad vi är beredda att avsätta till andra viktiga ändamål som vi tycker är väsentliga. Jag vet att jordbruket tycker att just kursverksamheten är en mycket viktig del, och jag tror att jordbruket är berett att avstå en del medel just för att kunna utveckla kursverksamheten, eftersom den ofta leder till ett förbättrat resultat av jordbruket.

Herr talman! Det blir värre och värre för varje gång Håkan Strömberg tar till orda. Det torde väl ändå inte vara okänt för Håkan Strömberg att avtalet gäller till det kommande budgetårets utgång. Det är av de medel som vi har förhandlat oss till för kommande budgetår som ni nu anvisar pengar. Det är inte fråga om att vi skall träffa något nytt avtal efter den 1 juli i år. Avtalet räcker fram till det kommande budgetårets slut. Förhandlingarna är följaktligen avklarade för länge sedan, och pengarna är tagna i anspråk. Det borde Håkan Strömberg rimligen känna till. Om Håkan Strömberg inte vet det, så gå över och fråga Grethe Lundblad. Hon vet det alldeles säkert.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

Herr talman! Börje Stensson har här tidigare uttryckt sin stora glädje över att denna magra budgetproposition med socialdemokraternas hjälp har kunnat föras till enhälliga utskottsbetänkanden på i stort sett alla punkter. Jag vet inte riktigt hur en budgetbehandling eller en propositionsbehandling skall se ut här i riksdagen om inte regeringen just nu skall uttrycka sin glädje över att den i alla fall inte är så särskilt illa behandlad. Men denna glädje över att en mager budget har fått gå vägen och t.o.m. varit utsatt för ytterligare prutningar av socialdemokraterna, den delas inte av alla. Den delas inte av näringen, och den delas framför allt inte av Sveriges lantbruksuniversitet, som är den viktigaste biten i det avsnitt som skall diskuteras nu. Här sker alltså en mycket hårdhänt behandling av utbildning och forskning på jordbrukets område, en betydligt mera hårdhänt behandling än vad som gäller övrig utbildning och forskning i vårt land. Det har funnits tider då vi känt en viss glädje över att lantbruksuniversitetet fick lyda under jordbruksdepartementet. När vi nu ser den behandling lantbruksuniversitetet fått i årets budget och jämför med den behandling övrig utbildningsverksamhet får, börjar vi fundera över om det alltjämt är anledning till glädje över det huvudmannaskapet. I allmänhet har utbildning och forskning kunnat räkna med 12-procentiga höjningar. För jordbruket och lantbruksuniversitetet har man stannat vid 8 96. För centerns del har vi följt upp de tankegångar som fördes när man var i regeringsställning. Vi har framfört dem i vår partimotion som innebär att man bör försöka tillgodose de krav som ställs från forskning och undervisning. Socialdemokraterna går rätt hårt fram här också. Man prutar allmänt 2,2 miljoner här, 2 miljoner på möbler, litet på administrationen osv. Jag vill bara säga att i detta avsnitt är de socialdemokratiska prutningarna mera ärliga än i den övriga delen av budgeten. Man försöker inte i det här sammanhanget ens låtsas att någon annan bör betala de belopp man avslår, och det tycker jag i alla fall är ärligt. Jag tycker att när det gäller utbildning och forskning är det anmärkningsvärt att man inte har något att ställa upp, exempelvis i det avsnitt där lantbruksuniversitetet begär pengar för forskning om alternativ odling. Från denna talarstol hör man ofta folkpartister och socialdemokrater säga att det skulle finnas anledning att överväga forskning om alternativ odling i vårt land och att det skulle finnas anledning att överväga alternativa metoder till användningen av handelsgödsel och kemikalier i jordbruket. Lantbruksuniversitetet har tagit upp den tanken och sagt att det är tid att få till stånd den forskning som så många har bett om. Jag beklagar att jordbruksutskottets ärenden kommer upp till behandling vid den här tidpunkten på dygnet. Det får inte medföra att vi slarvar med sakbehandlingen. Jag beklagar också att inte utskottet i dess helhet varit berett att ställa upp bakom tankarna på en alternativ forskning. Det hade här funnits utrymme för den handlingskraft och det initiativ som man på socialdemokratiskt håll och folkpartihåll har talat om.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

Herr talman! Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt på alla de nu aktuella punkterna. Jag skulle ha varit glad om jag hade kunnat yrka bifall till en del av de större anslag som lantbruksuniversitetet begärt. Jag håller med om att det är utomordentligt värdefulla uppgifter som det har begärts anslag till. Men tyvärr har i dagens finansiella läge jordbruksministern och utskottsmajoriteten varit tvungna att prioritera på annat sätt. Det görs stora satsningar på forskning av det här slaget i andra sammanhang, som inte behandlas i det här utskottsbetänkandet. Men om man ser på vad jordbruksdepartementet i år över huvud taget satsar inom t.ex. växtförädlingen, kan man inte säga att forskningen på detta område har blivit satt på undantag. Den har tvärtom blivit väl tillgodosedd i år, även om detta inte gäller det här speciella anslaget. Jag yrkar med detta avslag på reservationerna 10 och 11. De socialdemokratiska förslag som går ut på att spara kan jag inte låta bli att uppskatta, även om jag inte kan yrka bifall till dem. Jag tycker att det är sunt och riktigt, när man föreslår ökade anslag på ett håll, att man då försöker spara på något annat. Nu kan jag emellertid inte yrka bifall till dessa besparingsförslag. Förslaget i reservationen 9 innebär t.ex. att man skulle få dra in 15 å 20 tjänster vid lantbruksuniversitetet. Eftersom lantbruksuniversitetet fått rätt stora fasta resurser under senare år, skulle dessa resurser komma att utnyttjas dåligt om man blev tvungen att minska antalet tjänster. Den besparing som föreslås i reservationen 12 skulle medföra att man inte kunde genomföra upphandling av inredning och utrustning enligt de planer man har. I en del lokaler skulle man inte kunna flytta in vid beräknad tid. Det innebär alltså egentligen inte någon besparing, utan det betyder att man skjuter kostnaderna framför sig.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1978/79:20 behandlas under rubriken Sveriges lantbruksuniversitet en fempartimotion om ökat bidrag till driften av Norrvikens trädgårdar i Båstad. Norrvikens trädgårdar skapades på initiativ och under ledning av trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin i början av 1900-talet. De bestod av två olika slags trädgårdar, dels stilträdgårdarna, omfattande ett område om ca 18 ha, dels fruktträdgårdarna, som nu till största delen är nedlagda, omfattande ett område om ca 25 ha, eller totalt 43 ha. Norrvikens trädgårdar inköptes år 1942 av Rederi AB Nordstjernan, som 1970 tillkännagav sin önskan att avveckla sitt engagemang i trädgårdarna. Nordstjernan var villigt att till lämplig huvudman överlåta stilträdgårdarna jämte huvudbyggnader under förutsättning att de kom att drivas på samma sätt och i samma anda som genom Nordstjernans försorg hittills hade skett. Villkoren var då att Nordstjernan skulle till den nye huvudmannen överlåta stilträdgårdarna utan vederlag och under förutsättning att trädgårdarnas drift säkrades under en tid av minst fem år. Vidare skulle Nordstjernan till denne huvudman utarrendera fruktträdgårdarna under en tid av 20 år mot en årlig avgift av 5 000 kr., mot villkor att området användes för ändamål som har samband med driften av stilträdgårdarna. Efter den utredning som år 1970 utfördes på uppdrag av jordbruksdepartementet drivs verksamheten nu som en stiftelse från år 1971. Denna utrednings ekonomiska beräkningar enligt 1970 års priser slutade på en omsättning av 400 000 kr.

Vidare har huvudmännen garanterat att om något år går med förlust utöver anslaget, skall denna täckas efter samma fördelningsgrund. Förlust har inträffat flera år, bl.a. 1978. Avtalet löper på femårsperioder. Huvudbyggnaden vid Norrviken har kunnat restaureras genom att arbetet utförts som beredskapsarbete med hundraprocentigt statsbidrag till en kostnad av ca 2 milj.kr. Denna liksom den övriga anläggningen i sin helhet kräver ett betydande underhåll. Bidrag till utrustning och inventarier i huvudbyggnaden har kunnat ske genom ett villkorat bidrag från Allmänna arvsfonden om 100 000 kr. Villkoret var att stiftelsen bidrog med samma summa till ändamålet. Den sista delen av detta stiftelsens åtagande om 40 000 kr. har avklarats under 1978. Den 30 juni 1976 utgick den första femårsperioden under vilken Norrvikens trädgårdar drivits av en stiftelse. Inför en ny avtalsperiod för stiftelsen hade styrelsen gjort en utredning om behovet av fortsatt stöd från intressenternas sida. I december 1975 gjordes en hemställan till regeringen om överläggningar om den fortsatta driften, jämte en anhållan om höjning av det totala bidraget från 200 000 till 400 000 kr. Överläggningar ägde rum men dessa ledde inte till någon höjning av anslaget. 1977 erhölls däremot utöver fastställt driftkostnadsbidrag ett anslag på 150 000 kr. för bekostande av en ny vattentäkt och en bevattningsanläggning, vilken var behövlig för att kunna vårda och bevara trädgårdsanläggningarna. Avsaknad av investeringsmedel och driftsunderskotten under flera verksamhetsår har omöjliggjort anskaffning av erforderlig maskinell utrustning i den utsträckning som rent tekniskt kunnat vara möjlig och därmed minska den personella insatsen. Den kraftiga omkostnadsökningen de senaste åren har sin grund i att manuella arbetsuppgifter dominerar i en anläggning av Norrvikens särart, och det är just arbetslönerna och de sociala kostnaderna för arbetskraften som ökat mest bland utgiftsposterna i stiftelsens verksamhet. För att möta de ökade kostnaderna har styrelsen bl.a. varit nödsakad att flera gånger höja inträdesavgiften från 4 kr. 1971 till 10 kr. 1979. Enligt styrelsens bedömning innebär en felaktigt avvägd avgiftssättning risk för minskat besöksantal. Verksamheten förlorar en del av sitt egentliga syfte att erbjuda turister, studerande, skolklasser m.fl. en hortikulturell upplevelse som de inte kan få någon annanstans. De ökade besökssiffrorna från 49 000 år 1971, rekordåret 1977 med 108 000 och för 1978 med 95 000 personer visar att Norrvikens trädgårdar har en uppgift och väcker intresse. Men styrelsen är klar över att det ständigt behövs en viss förnyelse. Det finns många storartade parker litet varstans ute i världen, men det är ett allmänt erkännande av att Norrviken är unikt genom sin uppbyggnad av flera olika historiska trädgårdsstilar. Norrvikens trädgårdar,” kultur i natur”, är väl värda att bevara, ty något liknande kan inte på nytt åstadkommas till rimliga kostnader. Kostnadsförändringen sedan stiftelsens tillkomst för åtta år sedan har medfört att den då beräknade omsättningen på 400 000 kr. för år 1979 kommer att uppgå till I 250 000 kr. Och då styrelsen av skäl som jag tidigare omnämnt inte vågar höja inträdet för mycket anhålles om en uppräkning av anslaget till 250 000 kr. från statens sida, vilket då skulle följas upp av de övriga huvudmännen. Det skulle därmed kunna innebära en penningsvärdesmotsvarighet i förhållande till 1971 års anslag. Stiftelsen är väl medveten om intressenternas ansvar enligt finansieringsavtalet om täckning av uppkommande underskott. Nackdelen med detta är emellertid att innan bokslutet är klart och förhandlingar med intressenterna vidtagits har som regel sex sju månader förflutit. Under denna tid har stiftelsen svårigheter att skaffa medel för att kunna betala löner och täcka andra löpande utgifter. Svårigheterna har varit särskilt stora nu, eftersom 1978 års verksamhet gick med över 200 000 kr. i förlust. Norrvikens personal består f.n. av fem heltidsanställda. Men under sommarmånaderna utökas personalen med ca 45 personer, i huvudsak skolungdom som kan finna en meningsfull sysselsättning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 11 till detta betänkande.

Herr talman! Miljövård och miljöforskning har de senaste åren blivit uppenbart nödvändiga områden att satsa hårt på i svensk politik. Det har också blivit så att alla ivrar för miljövård, men ändå avviker partierna från varandra i satsningar och engagemang. Från socialdemokratiskt håll har vi ständigt påpekat riskerna med de allt fler kemiska ämnen som omgeftoss och som vi utsätts för i såväl hushållen som den yttre miljön och arbetsmiljön. I den f. n. mycket aktiva energidebatten kommer det ofta bort att det finns stora risker med det ökade oljeanvändandet, och i miljödebatten kommer ofta bort att den ökade mängden kemiska tillsatser omkring oss långsamt negativt påverkar vår livsmiljö. År efter år har socialdemokraterna aktivt försökt medverka till att produktkontrollen under sitt uppbyggnadsskede kunnat hålla en snabb utvecklingstakt. Vi behöver bara nämna ämnen som asbest, bly, kadmium och fenoxisyror för att förstå hur viktigt det är att vi snabbt bygger upp en undersökningsoch kontrollapparat för användandet av kemiska varor. När det gäller förhållandet mellan de kemiska riskerna och befolkningen får ingen finansiellt betingad sparsamhet användas som skäl för att inte hålla en hög takt. Det är fråga om hälsa, god yttre miljö och arbetsmiljö. Har man mött arbetare i processindustri och i andra industrier med kemiska föreningar som huvudråvaror förstår man kraven. Det är inte länge sedan jag mötte sådana i min egen stad. Man får då veta att exem, klåda, huvudvärk, cancerrisker och ohälsa är dagliga inslag i dessa människors tillvaro, och det är också villkoren för deras insats i produktionen. Om vi inte får en ordentlig kontroll av de kemiska produkterna, om vi inte får vissa begränsningar och en bättre märkning, så riskerar vi på sikt att inga människor under någon längre tid kan arbeta i sådana industrier. Därför kan inte produktkontrollen gå fort nog. Kontrollen av hälsooch miljöfarliga varor får inte fördröjas på grund av att den kemiska industribranschen eventuellt försöker hålla igen. Det har roat mig att se på hur anslaget för undersökning gällande hälsooch miljöfarliga varor har behandlats under de senaste tre fyra åren. Det är faktiskt så att i budgeten för 1974 76 likaså. I budgeten för 1976 78 bara en sjättedel av det man önskade i ökade anslag. Nu har vi alltså återigen en prutning på den punkt i budgeten som avser naturvårdsverkets petita. Det är visserligen inte fråga om stora summor, men för oss socialdemokrater är det mycket viktigt att man inte genom minskade anslag försämrar produktkontrollen, och vi vill därför — trots att vi på många andra områden har visat stor återhållsamhet och sparsamhetsiver — ge naturvårdsverket alla de medel som begärs för produktkontrollen. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 16 vid punkten 48. Må det också vara mig tillåtet att kortfattat anknyta till det särskilda yttrande som socialdemokraterna avgivit i anslutning till behandlingen av denna del av budgetpropositionen. Det handlar om de prutningar vi har gjort för att bidra till en bättre finansiell situation i Sverige. I går kväll angreps jag i samband med denna fråga, men jag ville då inte förlänga debatten och försena ledamöternas nattsömn. Därför vill jag gärna nu ta upp handsken och säga att när vi har begärt prutningar bl.a. i fråga om bidragen till kursverksamhet för jordbrukarna så är det därför att man redan nu, när man anvisar pengar i införselsavgiftsmedel — och det gör man ju varje halvår i jordbruksförhandlingarna — har en summa till kursverksamhet. Det råder alltså ingen principiell tveksamhet inför att i det här sammanhanget yrka avslag på anslagsäskandena för jordbrukarnas kursverksamhet med tanke på att kostnaderna för sådan verksamhet kan tas upp i samband med jordbruksförhandlingarna. Det finns således redan nu en summa för kursverksamheten, och det är nu bara fråga om att öka beloppen.

Herr talman! Det var ju glädjande att fru Lundblad har kommit på ett svar på de frågor som ställdes i går. Dessa hörde till debatten som fördes då, och svaret borde rimligen också ha lämnats i går. Jag tror inte att det är riktigt korrekt att vi under den här punkten återigen tar upp debatten från i går, men jag vill däremot välkomna de vänliga och positiva attityder som kom till uttryck i fru Lundblads anförande när det gäller miljövården. Jag vill gärna något beröra vad reservationen 16 innehåller i sak. Det bifallsyrkande som lämnats innehåller en höjning av budgetpropositionens förslag på en enda punkt och med ett ganska obetydligt belopp. Man har alltså i den här reservationen som avser den punkt som rör undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor framställt yrkande om en höjning av anslaget med 240 000 kr. Det är nog bra och riktigt. För centerns del har vi ansett att denna höjning var så liten att det inte var någon större mening med den. Men när nu Grethe Lundblad gjorde den mycket stiliga principdeklarationen att naturvårdsverket bör ha vad det begär för dessa viktiga arbetsområden, då förväntar jag med stort intresse att få ett stöd för vår reservation nr 17 under punkten 51, som innehåller förslag om en anslagsökning med 50 milj.kr. för stöd till avfallsbehandling. Detta är verkligen ett utomordentligt viktigt område, inte minst med tanke på kemikalieavfallen. Detsamma gäller nästa punkt. Den behandlar naturvårdsverkets äskanden om pengar för att försöka restaurera sjöarna, som nu försuras till stor del till följd av luftföroreningar som förs hit ifrån främmande länder. Man vill nu fortsätta programmet för reparation av skadorna i sjöarna, varför man begärt en ökning av anslaget med 10 milj.kr. I reservationen 18 har även vi uttalat att vi vill ge naturvårdsverket detta stöd. Det finns ytterligare en punkt som jag välkomnar, nämligen den som gäller miljövårdsforskning. I den socialdemokratiska motionen föreslås en höjning med 4,6 milj.kr., och det är mycket bra. Därför har centern för sin del ställt sig bakom detta förslag, som därigenom på den här punkten blivit utskottets. Vi hoppas att detta är en välkommen kraftig höjning av anslaget till naturvårdsverket. Mot bakgrund av detta vill jag, herr talman, nöja mig med att rent allmänt säga att de här anslagen har vuxit successivt under årens lopp. De är inte så stora som man skulle önska, men det är en fantastisk skillnad mellan arbetsmöjligheterna för naturvårdsverket 1975 och de möjligheter naturvårdsverket nu får, vilket också Grethe Lundblad antydde. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer vid det här avsnittet där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är väl som Einar Larsson säger riktigt att socialdemokraternas förslag till ökning av anslaget för undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor inte är så betydande i pengar räknat, men i förhållande till det anslag som ges rör det sig om en procentuellt sett relativt stor summa. Tyvärr har produktkontrollen inte utvecklats så mycket än att det behövs så stora anslag. I och för sig kan vi väl alla beklaga detta. Skulle vi däremot välja Einar Larssons linje och gå med på en höjning med 50 milj.kr. för avfallsbehandling m.m., skulle socialdemokraterna frångå sin princip att föra en ansvarsfull oppositionspolitik. På alla punkter där vi har föreslagit en ökning av anslagen har vi också anvisat hur de skall finansieras. Som framgår av vårt särskilda yttrande har vi alltså på jordbruksdepartementets budget sparat ca 240 milj.kr., även om det har blivit vissa ändringar i utskottet och i riksdagen. På punkt efter punkt har vi visat hur vi vill använda pengarna. Här är produktkontrollen ett av de verkligt prioriterade områdena. Jag är naturligtvis tacksam för att centern har kunnat gå med på vissa anslag beträffande förstärkning av miljövården, men det gäller, som sagt, att inte bara plussa på med miljontals kronor. Det gäller också att föra en så ansvarsfull ekonomisk politik att man vet hur man skall minska budgetunderskottet, som för dagen är så stort att det verkligen kan hota alla framtida satsningar och då även satsningar på miljövårdsområdet.
Herr talman! Det var en något mera blygsam ton i fru Lundblads senaste anförande än i inledningsanförandet. Jag tyckte att deviserna var så stolta i det första anförandet, som handlade om hur man verkligen borde se till att skaffa pengar till miljövården, att man hade väntat sig att det skulle röra sig om något mer än de här 240 000 kr. som man överträffar de andra partierna med. Jag måste säga att det är litet farligt att påstå, att när man själv föreslår en blygsam höjning är det någonting stort och viktigt och ansvarsfull politik, medan sdet inte skulle vara så ansvarsfullt när andra partier föreslår en höjning. Jag nöjer mig med att säga att de höjningar som centern har föreslagit, vilka är de viktiga och tunga bitarna som rör stöd till avfallsbehandling och restauration av sjöar, motsvarar de belopp som fanns i vår budgetframförhållning innan trepartiregeringen avslutade sitt arbete. Det har vi velat följa upp, och vi följer den linjen. Vi har självfallet också i vår alternativbudget anvisat var de medlen skall tas. Vi är beredda att stödja dessa förslag.
Herr talman! Det skulle egentligen ha varit intressant — men tyvärr skulle det ta för lång tid för att få plats i den här debatten —att få en redovisning av på vilka punkter inom jordbruksdepartementets budget som centern är beredd att pruta för att få mer pengar till exempelvis miljöforskning och produktkontroll. Vi anser att det är så viktiga områden att man även i en mycket bekymmersam ekonomisk situation måste öka på beloppen. Även om Einar Larsson säger att det är små belopp, anser jag att några hundra tusen kan betyda mycket inom ett anslag på 3 milj.kr. Vi vet också i dag vilka angrepp som görs från den kemiska industrins sida mot utbyggnaden av produktkontrollen — och just i ett sådant läge hade det sett bra ut om alla partier i riksdagen hade kunnat möta de angreppen med att tala om att vi verkligen vill satsa på produktkontrollen och inte på något sätt vill trappa ned våra ansträngningar på det området.
Herr talman! Vi vill inte göra några som helst prutningar vad gäller bilagan om jordbrukets verksamhetsområde i den här budgetpropositionen. Det är mycket glädjande att kunna redovisa detta. Det finns nämligen inte utrymme för prutning utan tvärtom behövs kraftiga förstärkningar. Sammanlagt har vi gjort förstärkningar i våra förslag som uppgår till 70-75 milj.kr. De pengarna har vi i en alternativ, sammmantagen budget täckt in i andra sammanhang. Och jag vägrar bestämt att acceptera resonemanget att exakt 45 eller exakt 46 miljarder i underskott i en nationalbudget skulle vara absolut högsta visdom och att partierna inte skulle ha rättighet att göra egna prioriteringar och omfördelningar. Den rättigheten har vi tagit oss, och den vill vi också försvara,

Herr talman! Till punkten 45 har fogats två reservationer, den ena nr 14 av utskottets moderata ledamöter, den andra nr 15 av samma reservanter, med värdefull förstärkning från Kerstin Anér. Reservationen 14 gäller en moderat partimotion, som i den del vi här berör har två yrkanden. Det ena, om tilläggsdirektiv till naturoch miljöresursutredningen, behöver inte behandlas här, eftersom det är uppskjutet till nästa riksmöte. Det andra däremot måste klaras av nu. Det gäller en successiv överflyttning av anslagen från naturvårdsverket till universitet och högskolor eller till naturvetenskapliga forskningsrådet — självfallet anslag som gäller forskning. Det förslaget har utskottet inte velat tillstyrka under motivering dels att det statliga stödet också går andra vägar än genom förevarande anslag, dels att naturvårdsverkets forskning huvudsakligen är vad man kallar en målinriktad miljövårdsforskning av sektoriell karaktär. Vi ställer oss en aning tveksamma till den omständigheten att, starkt tillspetsat, snart sagt vartenda verk skall ha en egen forskningsavdelning som en sorts statussymbol. Jag har svårt att göra mig fri från intrycket att man inte på allvar tagit kontakt med universiteten för att se om inte de kan ta hand om forskningen —- även utöver den grundforskning som vi alla är överens om skall ligga där. Visst är det stora fördelar förknippade med en forskning på verksnivå, och jag har svårt att tänka mig t.ex. fiskeristyrelsen utan forskning — man får genom denna forskning också garantier för att särskilt angelägna objekt kommer högt upp på listan —, men det finns också stora risker med ett sådant system. Det blir så lätt akuta, kortsiktiga forskningsinsatser, som kan äventyra objektiviteten och mångfalden i forskningen. Det är av den anledningen som vi reservanter har yrkat på en större satsning på universitet och högskolor, det är där man är bäst insatt i forskningsläget. Det här innebär inte, att naturvårdsverket skulle bryta kontakterna med forskningen. Inom verket måste det t.ex. finnas kontrollmöjligheter, och det måste finnas sakkunniga forskare med förmåga att bedöma forskningsresultat, våra egna och sådana från utlandet. Med de motiv som jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation nr 14. Som vanligt när det gäller budgetfrågor måste vi konstatera, att gapet mellan önskade och möjliga anslag är stort. Vi får då se efter, om vi kan sätta in önskemålen i ett vidare sammanhang och på så sätt minska gapet. Vi finner därvid att bara omkring en tredjedel av vad som anslås till miljövårdsforskning kommer från det speciella anslaget för detta ändamål. Av den orsaken och därför att mera anslag kommer att anvisas i propositionen om riktlinjer för energipolitiken tycker vi att — därtill också med hänsyn till det aktuella ekonomiska läget — regeringens förslag om 28 200 000 kr. måste accepteras, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 15. Så till sist några ord om punkten 52, kalkning av sjöar och vattendrag, där centerpartiet har avlämnat en reservation. Jag tror inte, att allvaret i försurningsläget är klart för vare sig vårt folk eller våra myndigheter, men de av oss som bor i de utsatta delarna av vårt land har tyvärr fått se följderna. Under de senaste åren har inte ett romkorn kläckts; om några år kommer vattnet, om utvecklingen går som hittills, att smaka surt — och det lär det göra när ph-värdet har gått ned till 3,5. Då går det inte ens att använda vattnet till hushållsändamål. Och — fortfarande om utvecklingen går som hittills — då kommer vid sekelskiftet försurningen att ha fortskridit så långt att den påverkar skogens tillväxt. Det här låter som en domedagspredikan, men verkligheten låter sig tyvärr inte göras mera presentabel. Man kunde väl få försurningen under kontroll, om man fångade upp den redan i fabriksskorstenarna genom användning av lågsvavlig olja eller genom insättning av elektrofilter vid oljeeller koleldning. Men tjänar dessa åtgärder så mycket till så länge engelsk, fransk, tysk och rysk industri i total ansvarslöshet bara skickar ut nya föroreningar? Då finns bara kalken att ta till, men för att få fram de kalkmängder som det här skulle vara fråga om, om vi verkligen vill få bukt med försurningen, måste vi varna gotlänningar och ölänningar — på sikt kanske vi tvingas mala hela deras hembygd till kalkstensmjöl. Kalkenärf. n. det enda realistiska motmedlet — med den kan vi också få fart på den mineralisering av markens fosfortillgångar som krävs för att hålla skogens tillväxt uppe. Det tråkiga med kalken är bara att limnologer och andra sakkunniga är litet tveksamma, eller i vart fall inte helt eniga, beträffande dess karaktär av universalmedel. De menar att man så att säga måste växa in i kläderna, innan man fortsätter med kalkningen. Man måste undersöka att man inte får farliga nackdelar, t.ex. rent mekaniska skador på kransalgerna, som bildar fiskens bästa lekbottnar. I avvaktan på den utvärderingen bör det gamla anslaget räcka. Men beträffande bidragens fördelning kan det ifrågasättas, om grunderna är de rätta. Det är väl mera sällan som vattenägarna är skyldiga till försurningen. Varför skall då de vara med och betala? Även om det bara gäller 25 96, kan det bli mycket i pengar. Forskarna blir nog färdiga på ett par år med undersökningar om vart man når med kalkningen, och under den tiden räcker nuvarande anslag om 10 milj.kr. Det viktigaste är att få bukt med den försurning som beror på utländsk påverkan. Får vi framgång med den saken, blir det inte så tröstlöst som nu att arbeta inom vattenvårdens område. Jag har med dessa ord bara velat avge en röstförklaring för att ange varför jag inte ansluter mig till centerpartiets reservation, trots att den måste anses i allra högsta grad lovvärd. Det är inte någon ekonomisk fråga — ekonomin får, som jag ser det, inte spela någon roll i det här sammanhanget — men det är en hel del omständigheter kring kalkningen som behöver utredas innan denna kan utvidgas ytterligare.
Herr talman! Får jag bara med anledning av Hans Wachtmeisters inlägg säga att vi också är helt medvetna om att kalkning inte är något universalmedel. Det är ett botemedel som i viss mån kan lindra de skador som har Men jag vill i detta sammanhang ändå gärna som en positiv faktor erinra om att vi hoppas att väsentliga åtgärder skall vidtas på det europeiska planet.

Jordbruksdepartementet har tillsatt en särskild kommission som har att arbeta med denna fråga. Jag vill med detta bara uttrycka den förhoppningen att dessa sameuropeiska insatser verkligen skall leda till effektiva åtgärder för att förhindra vad som är på väg att bli en katastrof.

Herr talman! Anslaget till miljövårdsinformation har i regeringsförslaget räknats upp med 300 000 kr. till 3 700 000 kr. för budgetåret 1979/80. Det kan tyckas vara en ganska god förbättring, men när man tar i beaktande att den allra största delen av beloppet är låst till naturvårdsverkets egen informationsverksamhet, med bl.a. tidningen Miljöaktuellt inräknad, och resten till några få väletablerade organisationer, är det inte så imponerande. Jag vill med detta inte säga att naturvårdsverkets information skulle vara bristfällig eller tidningen Miljöaktuellt dålig, tvärtom. Men mot bakgrund av vad vi framfört i vår motion om olika miljögruppers och föreningars arbete på det här området, är den summa som återstår för vad som kallas övriga informationsinsatser löjligt liten. Den har satts till 100 000 kr. vilket är samma belopp som innevarande budgetår. Bara det förhållandet innebär i realiteten en minskning av anslaget. Det har sagts tidigare, och det upprepas nu i utskottsbetänkandet, att det inte varit någon större efterfrågan på dessa pengar från olika fristående naturoch miljöskyddsorganisationers sida. Det måste i så fall bero på bristande information från myndigheterna och inte på att det saknas behov hos dessa grupper. Som vi har framhållit i vår motion möts den kritik som av lättförklarliga skäl riktas från miljöorganisationerna mot privata företag och olika myndigheter av en massiv motpropaganda. Det finns många exempel av det slaget från de senaste årens miljödebatt. Och då saknas det inte resurser, vare sig på privat eller offentlig sida. De ideellt arbetande organisationerna har däremot oftast svårt att komma ut med sina synpunkter och förslag. De har inte råd med helsidesannonser, påkostade flerfärgstrycksaker och subventionerad utgivning av böcker och annat informationsmaterial. De har inga staber av heltidsanställda informatörer och propagandamakare. Att alla dessa hårt arbetande och i många fall stora miljöorganisationer skall få dela på 100 000 kr. för information är inte rimligt. En fördubbling av anslaget är inte något överbud. Jag yrkar med det anförda, herr talman, bifall till motionen 653.

Herr talman! Vad som händer med miljövården när den ekonomiska situationen försämras är en internationell fråga. Det finns en studie i ämnet, ganska nyligen utförd, som berör en rad olika länder, både ioch u-länder i öst och väst. Den berör inte Sverige, men det framgår tydligt att villkoret för att miljöintressena i ett land skall kunna hävda sig när t.ex. en oljekris höjer priserna och försämrar landets ekonomi är att det skall finnas väl etablerade statliga organ och andra organisationer som arbetar för miljöintressena. Sverige var, som jag sade, inte med i undersökningen, men resultaten är alldeles tydligt tillämpliga på vårt land också. Trots det svåra budgetläget i år, när alla departement har varit ålagda sträng sparsamhet, har ändå miljövårdsanslagen fått det betyget av naturvårdsverkets chef Valfrid Paulsson att årets budgetproposition innehåller för miljövårdens del fler positiva inslag än på länge. Det är verkligen så att under det hårda tvång till prioriteringar som budgetläget har ålagt alla departement har jordbruksministern ändå lyckats få igenom flera mycket viktiga och länge behövliga förbättringar, som också utskottet har ställt sig bakom. Först och främst har naturvårdsverket fått väsentligt förbättrade möjligheter att bedriva forskning och undersökningar. 6,7 milj.kr. har nämligen flyttats över från anslaget Miljövårdsforskning till naturvårdsverkets löneanslag. Detta betyder mycket för verkets arbete. Det ger kontinuitet och stabilitet i undersökningsarbetet, och det ger en ny trygghet åt forskarna. Sedan har anslaget också räknats upp med 2 milj.kr. för lönekostnader, vilket delvis kommer samma arbete till godo. Därigenom har nu statens naturvårdsverk fått en stor permanent forskningsavdelning, som skall inriktas även på undersökningar och löpande tillsyn. Nu ökar naturvårdsverkets slagkraft och dess möjligheter att uppfylla de ständigt ökade krav som miljöambitionerna här i landet ställer och som vi alla är ense om i möjligaste mån bör tillfredsställas. 5 En fast organisation som har till uppgift att värna om miljöns intressen är det första ofrånkomliga kravet, naturligtvis, om de ambitionerna skall lyckas. Den styrkan ökas alltså ännu mera i årets budgetproposition. Nästa stora satsning i det här årets miljövårdsprofil är anslaget till skydd av värdefulla naturområden. Det är ett anslag som nära nog fördubblas; det ökas med sammanlagt 12 milj.kr. från 13 milj.kr. i fjol. Det ligger både i anslaget Ersättningar vid bildande av naturreservat m.m. och anslaget till markförvärv för naturvårdsändamål i kapitalbudgeten. Till detta kommer nu ytterligare 8 milj.kr. på tilläggsstat för i år. Att slå vakt om värdefulla naturområden för friluftsliv och forskning m.m. är en grundläggande miljövårdsåtgärd, som inte kan repareras om den försummas alltför länge. Markpriserna har på senare år gått upp kraftigt, medan de här anslagen har förblivit oförändrade i nio år. Arbetet med att säkerställa värdefull natur för naturvårdsändamål har successivt måst trappas ner under perioden i takt med att anslagen urholkats. Detta har varit till stort förfång för både naturvården och många markägare. Det uppdämda behovet av insatser kan självfallet inte helt tillgodoses under nästa budgetår — det finns ju administrativa skäl till det — men uppskrivningen av anslagen bör göra det möjligt att säkerställa några av landets värdefullaste och mest hotade naturvårdsobjekt samtidigt som det blir meningsfullt för naturvårdsverket att långsiktigt planera säkerställandearbetet i stället för att behöva ägna sig åt enstaka brandkårsutryckningar. Den tredje stora satsning som jordbruksministern föreslår är satsningen på avfallshanteringen. Där görs en ökning med omkring 70 9,, eller från 34 milj.kr. till 59 milj.kr. Naturvårdsverkets chef påpekar att detta är en klok prioritering. Avfallshanteringen är en knutpunkt i miljövården, där man kan komma långt genom att sätta in strategiskt valda 'medel för att få fram metoder som gör det möjligt att återvinna ämnen ur avfallet och förhindra miljöstörningar under behandlingen. Vid det här laget börjar det komma lämpliga tekniska lösningar för avfallsbehandling av olika typer. Men fortfarande är det huvudsakligen fråga om försöksteknik. De statliga bidragen är avsedda att stimulera fram avancerad teknik, inte att vara subventioner i egentlig mening, vare sig till industrier eller till kommuner. Den ökning med 25 milj.kr. som föreslås i propositionen och som även utskottets majoritet ställt sig bakom får vi därför anse vara tillfredsställande i år. Här föreligger en reservation, nr 17 av herr Larsson i Borrby m.fl., som yrkar på ytterligare höjning med 50 milj.kr.

När det sedan gäller reservationen 18 har Hans Wachtmeister sagt ungefär vad som behöver sägas. Det har aldrig varit tal om annat än att det anslaget skulle bli 10 milj.kr. per år. Vi vet inte i dag om vi verkligen kalkar på rätt sätt och med minsta möjliga biverkningar, så det vore inte särskilt välbetänkt att kalka mer just i år, innan den pågående utvärderingen har lämnat resultat. Jag vill också instämma i vad både Hans Wachtmeister och Einar Larsson har sagt, nämligen att de viktigaste åtgärderna måste vara internationella. Statssekreteraren i jordbruksdepartementet har nyligen varit nere i Genéve och arbetat hårt inför det möte inom FN:s Europakommission som nu planeras och där man verkligen skulle kunna få någonting gjort, om man kunde få stormakterna att ställa upp. Det arbetet har nu kommit ett steg framåt och således närmare sin fullbordan. Men det är alldeles riktigt, att detta egentligen är en utrikespolitisk fråga. Beträffande reservationen 14 vill jag säga att det inte är stor idé att insistera på att anslagen för miljövårdsforskning skulle flyttas från naturvårdsverket till andra instanser. Att tala om statussymbol i detta sammanhang är väl ändå att ta i. Det är klart att det finns sakkunskap även vid naturvårdsverket som kan bedöma dessa frågor, och de forskningspengar som används där går ju i stor utsträckning till universiteten, eftersom det är där man måste placera forskningen. Samarbetet mellan naturvårdsverket och andra forskningsinstanser är så pass väl samordnad, att det är meningslöst att göra någon sorts allmänt uttalande om överflyttning av anslag. Det föreligger ett par förslag från socialdemokraterna, ett i reservationen 16 och ett som har antagits av utskottsmajoriteten. Här kommer de pengar fram som socialdemokraterna har sparat på andra ställen. De satsar dels på en ökning av 4,6 milj.kr. till miljövårdsforskning, dels på en ökning av 240 000 kr. till produktkontrollnämndens egna forskningar, dvs. 240 000 kr. utöver en höjning på 600 000 kr. Det är klart att det är väldigt viktigt — jag håller med Grethe Lundblad om det —- att produktkontrollnämnden får pengar till sin verksamhet och att det är ett mycket viktigt arbete som görs där. Men det är väl ändå så att det speciella anslag som produktkontrollnämnden själv förfogar över inte är det enda som kan användas för produktkontrollnämndens behov, utan de basresurser som behövs där finns ju hos naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket och socialstyrelsen. Där finns också forskningsoch undersökningsanslag som kan användas för projekt inom produktkontrollnämnden. Att produktkontrollnämnden dessutom fått egna anslag sammanhänger med att nämnden snabbt skall kunna sätta i gång undersökningar som den behöver för sitt arbete eller som berör flera myndigheters verksamhetsområden. Däremot har avsikten aldrig varit att produktkontrollnämnden själv skall planera eller finansiera några större undersökningar. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 16. När det gäller anslaget till miljövårdsforskning går budgetpropositionen på 2,3 miljoner, medan utskottet vill öka anslaget med 4,6 miljoner. Det är alldeles uppenbart att det är fråga om mycket angelägna forskningsprogram — det vill jag gärna understryka. Det står inte i reservationen men väl i motionen 1990 att detta anslag inte ens skulle ha räknats upp för prisoch löneökningar. Det är faktiskt inte sant. Uppräkning har skett med 4 26, som är det normala i sådana här fall. Propositionen och vår reservation går alltså inte på en besparing utan på oförändrat läge. Det är naturligtvis alldeles riktigt att man hade kunnat tänka sig att lägga de uppräkningar på miljövårdens område som är möjliga i dagens läge på just det här stället, men departementschefen har i stället valt att lägga ökningarna på miljöanslagen, som i år är 11,3 ?., på avfallshanteringen, naturvårdsområdena och naturvårdsverkets forskning. Jag yrkar därför bifall till reservationen 15 med beklagande att det inte har gått att få fram mer medel just här men med en förvissning om att 1. ex. de medel som föreslås i växtförädlingspropositionen kommer att göra avgörande nytta på dessa områden. Det är ju inte minst genom att få fram nya odlingsväxter, som kan klara sig med mindre konstgödsel och andra kemiska medel, som man verkligen kan angripa de här problemen från grunden. Det hade naturligtvis varit utomordentligt roligt att kunna pressa in alla de välbehövliga anslag som naturvårdsverket söker på miljövårdsforskningens område i den budget som föreligger nu. Jag anser dock att inom de existerande ramarna — jag har inga andra att röra mig inom — har jordbruksministern gjort en bra avvägning och satsat betydande summor på strategiskt placerade miljövårdsanslag. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter utom på p. 45, mom. 2, där jag yrkar bifall till reservationen 15. På förekommen anledning ber jag att få meddela, herr talman, att jag även vid voteringen kommer att rösta ja på de yrkanden som jag här har yrkat bifall till.

Herr talman! Den tilltagande försurningen av sjöarna är ett allvarligt miljöproblem. Det krävs en serie åtgärder för att komma till rätta med detta problem. BI. a. krävs det strängare internationell kontroll över reningen av rökutsläpp o. d. Men mycket kan och måste göras i avvaktan på genomgripande åtgärder för att motverka sjöarnas försurning. De ekonomiska satsningarna är helt otillräckliga och räcker endast för begränsade insatser. Den metod som främst kommer till användning, nämligen kalkning av sjöarna, är en ganska dyrbar metod. Därför krävs större ekonomiska resurser. Det är också så att gränsvärdena för surhetsgraden är satta vid en nivå som gör att allvarlig skada redan uppkommit när kraven för att få bidrag nåtts. Om insatserna sattes in tidigare skulle säkert effekten också bli större. I motion 1973 har Eva Hjelmström och jag tagit upp ett speciellt problem, nämligen åtgärder mot försurningen av sjöarna i Värmland. Även om försurningen av sjöar är ett riksproblem, så är det ett faktum att vissa områden, däribland Värmland, är särskilt utsatta. Detta är ett skäl för särskilda insatser. Men det finns också några andra viktiga skäl som vi åberopat i motionen. BI. a. är tillgången på för ändamålet lämplig kalk god i Värmland, i den s.k. Gåsgruvan. Länet har också en betydande arbetslöshet och söker olika arbetstillfällen. Statliga insatser krävs även för att bekämpa arbetslösheten. Vi har sålunda stor omfattning av försurade sjöar, god tillgång på lämplig kalk för att bekämpa försurningen och en arbetsmarknadssituation i Värmland som fordrar åtgärder. Allt detta talar för särskilda statliga insatser i Värmland. Hans Wachtmeisters engagerade inlägg om sjöarnas försurning borde ha lett honom fram till att åtgärder av det slag vi förordar i motionen 1973 bör få hans stöd. Ett sådant projekt kan bl.a. ge viktiga erfarenheter på området. Jag har blivit alltmer övertygad om att det Värmlandsprojekt vi föreslår är ett viktigt pilotprojekt när det gäller att bekämpa sjöarnas försurning i vårt land. Vi kommer från vpk:s sida att stödja reservationen 18, eftersom den syftar till ökade ekonomiska resurser för kalkning av sjöar och. vattendrag. Jordbruksutskottet vill inte förorda några särskilda åtgärder av det slag som vi förordat i motionen. Utskouet förklarar sig införstått med allvaret i de förhållanden som motionärerna beskriver. Det resonemang utskottet för om vikten av att genom försöksverksamhet öka kunskaperna om de ekologiska effekterna av kalkningen, liksom att kalkningsföretagen noga planeras och att utvärdering kommer till stånd, ser jag inte som stridande mot motionen, utan mer som stöd för de tankar vi förfäktat. Jag finner inte heller att vad utskottet skriver om reglerna för bidragsgivningen skulle tala mot eller ersätta vårt motionskrav. Det är beklagligt att jordbruksutskottet, när utskottet ändå redovisar förståelse för de problem vi aktualiserat, inte varit berett att dra konsekvenserna av detta. Just en sådan riktad satsning som vi föreslagit är av värde som försöksverksamhet, och en utvärdering kan bli av betydelse för hela landet. Det är möjligt att man som motionär skall se det som positivt att utskottet inte yrkar avslag på motionen utan anför att motionen bör lämnas utan åtgärd. Vi kan gärna notera denna nyansskillnad men tycker nog att det vi begärt är så pass angeläget och rimligt att riksdagen bör begära särskilda medel i enlighet med det som anförts i motionen. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till motionen 1973.

Herr talman! Jag vill utveckla den här frågan ytterligare för Nils Berndtson. Vi har redan ganska gott om sådana projekt som skulle kunna användas som pilotprojekt. Låt mig bara, innan vi går vidare, tala om vilka olika problem det gäller. Här är några exempel löst tagna ur luften: Vilket spridningssystem skall vi använda? Skall vi sprida i vattnet direkt? Skall vi sprida i tillMödena, i bäckar och åar? Skall vi sprida längre från vattnen? Vilka kalksorter skall vi använda? Skall vi an vända urkalk, dvs. kalkstensmjöl från marmorbrott och liknande? Skall vi använda silurkalk — det är den vi har på Öland och Gotland, i Närke och på några andra håll? Skall vi använda bränd kalk, släckt eller osläckt kalk? Här finns en massa problem som vi inte har löst. Vi vet inte riktigt hur de olika medlen ställer sig i förhållande till varandra. Innan vi löst den frågan kan det vara klokt att gå fram litet försiktigt. När vi löst de här problemen och har klart för oss hur de olika metoderna verkar — när vi bara har att välja den ena formen av kalkning på ett ställe och den andra på ett annat — skall jag gärna vara med och yrka på mer pengar till detta ändamål. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det här problemet så allvarligt att pengarna inte får betyda någonting. Det viktigaste är att vi använder de pengar vi får på absolut rätt sätt, och det vet vi inte i dag att vi gör.
Herr talman! Om Hans Wachtmeister är tveksam då det gäller att bara satsa mer pengar för generella åtgärder tycker jag fortfarande att ett sådant pilotprojekt som det vi förordat för Värmland skulle vara ett ypperligt tillfälle att skaffa de ytterligare erfarenheter Hans Wachtmeister anser att vi behöver. Jag tycker att logiken borde bjuda Hans Wachtmeister att stödja vpkmotionen.

Herr talman! Mitt inlägg blir ett avsteg från miljödebatten. Det har snarare anknytning till gårdagens kvällsdebatt och är föranlett av att Grethe Lundblad i dag tog upp frågan huruvida det var möjligt att använda de s.k. införselavgifterna för bestridande av kostnader för kursverksamhet på jordbruksområdet. Jag ger naturligtvis Grethe Lundblad rätt i att det är möjligt ur rubriksynpunkt att göra detta. Det finns faktiskt redan något som heter upplysningsoch utvecklingsarbete. Detta faktum stödde Grethe Lundblad sig på. Men det räcker inte med att bara konstatera detta. Det väsentliga är hur införselavgifterna är konstruerade, varifrån de kommer och hur de används. De består dels av införselavgifter på importerade livsmedel, dels av fodermedelsavgifter. Utöver detta finns en liten räntepost. Fodermedelsavgifterna är helt och hållet jordbrukets egna avgifter. De betalas av lantbrukarna själva och går tillbaka till jordbruket. När det gäller införselavgifterna vet Grethe Lundblad att jordbruket vid varje förhandling tilldelas en viss del av dessa. Där har man som sagt gått så långt man strängt taget kan med tanke på säkerhetsbedömningen av hur mycket som kommer in. Det som finns därutöver går till statskassan. De senaste förhandlingarna har gett till resultat att mycket litet blivit över. Och det kan och bör sägas i det här sammanhanget att den överenskommelse som träffades på köttsidan inte går att uppfylla därför att det fattas 13 milj.kr. Det är kontentan av detta. Men det väsentliga — och det var det vi diskuterade i går — är hur socialdemokraternas förslag kommer att inverka. Jag sade i slutrepliken att förslaget i realiteten innebär att man vältrar över kostnader på konsumenterna — såvida inte Grethe Lundblad och Håkan Strömberg vill urholka jordbruksavtalet, men det förutsätter jag att ni inte vill, och det har ni inte heller sagt. Antingen måste jordbruksavtalet urholkas, konsumentpriserna höjas eller — om det nu finns några pengar över — en motsvarande mindre summa ingå till statskassan. Och då kan jag inte förstå finessen med det förslag som socialdemokraterna lagt. Detta måste betalas.

Herr talman! Jag tycker inte det finns anledning att under denna punkt förlänga debatten alltför mycket. Men jag skall erkänna att jag själv tog upp frågan i anslutning till vårt särskilda yttrande om prutningar på grund av det ansträngda budgetläget. Jag tycker att man också från jordbrukarhåll borde ha förståelse för att man i ett sådant läge måste se över hela den mångfald av bidrag och stödformer som finns inom jordbruksregleringen. Eftersom det redan finns ett anslag för upplysningsoch utvecklingsarbete inom ramen för införselavgiftsmedlen ansåg vi från socialdemokratiskt håll att man i ett ansträngt budgetläge fick försöka att lägga in även de utgifter som avsåg kursverksamhet beträffande rationaliseringssträvandena inom jordbruket under det anslaget. Jag tycker att man bör ha förståelse för att man i det ekonomiskt ansträngda läget verkligen försöker sanera och se efter var man kan spara. Kursverksamheten beträffande jordbrukets rationalisering ingår ändå i arbetet för att höja effektiviteten inom jordbruket, och den frågan borde naturligen höra hemma i en ekonomisk uppgörelse angående kostnaderna för jordbruket. Men eftersom vi ganska snart skall diskutera prisreglering för jordbruksprodukter föreslår jag att vi kan ta upp denna principiella fråga i det sammanhanget och kanske få bättre tid till vårt förfogande för en grundlig diskussion av dessa frågor, som har mycket större djup och bredd än vad som framgår under denna enkla punkt. Jag skall inte ytterligare bemöta Axel Kristiansson på denna punkt utan vill bara konstatera att han gett mig principiellt rätt i att det är möjligt att förfara på det sätt som socialdemokraterna föreslagit i reservationen.
Herr talman! Jag vill säga att Grethe Lundblad har rätt så till vida att det hela naturligtvis är möjligt. Men detta har Grethe Lundblad i första hand möjlighet men också naturligtvis skyldighet att ta upp vid ett annat bord. Sanningen är dock den att hon inte får det lättare vid det bordet om hon redan i förväg tagit undan dessa pengar. Trots allt tal om det ansträngda budgetläget är det ändå fråga om på vilket sätt det är lättast att betala detta — via skatten eller via konsumentpriserna. Jag föreställer mig att det är bättre att bära kostnaderna skattevägen än genom konsumentpriserna. Och jag tror att Grethe Lundblad som konsumentrepresentant instämmer i det.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att bidraget till upplysningsoch utvecklingsarbete tas inom ramen för jordbruksuppgörelsen och alltså inte påverkar konsumentpriserna utöver vad man kommer överens om vid bordet. Det är enbart i fråga om fördelningen detta kommer med.
Herr talman! Men, Grethe Lundblad, frågan om denna fördelning är och har hittills varit en fråga helt mellan jordbrukets förhandlare och jordbruksnämnden. Och jag föreställer mig att det kommer att vara så i fortsättningen också. De 8,5 miljonerna är disponerade — i många fall därtill för långtidsprojekt.
Herr talman! Jag vill med anledning av Oswald Söderqvists inlägg Fredagen den beträffande stödformerna till miljövårdsinformation via miljörörelserna 6 april 1979 lämna ett meddelande. Jag har nu fått uppgift om att det pågår ett utredningsarbete i detta ärende. Det är ett enmansuppdrag som förre statsministern Thorbjörn Fälldin i maj 1977 gav till riksdagsman Gunnar Björk i Gävle. Gunnar Björk kommer att lägga fram sitt betänkande i juni 1979. Han har inom ramen för sitt arbete uppgiften att ta upp frågan om olika former av bidrag till miljörörelsen.